Herr talman!

Utskottet fann emellertid att de skäl departementschefen anfört häremot var Övertygande. Utskottet framhöll vidare att barn torde böra naturaliseras omedelbart, när deras vårdnadshavare gör ansökan därom. Detta är också, herr talman, precis vad som nu sker. Det möter härvidlag inga svårigheter från myndigheternas sida. Jag har från min egen stad ett exempel, där fadern är italiensk och modern svensk medborgare. De har tre barn, och förra året fick de rent av en vänlig förfrågan från myndigheterna, om det inte vore klokt att barnen blev svenska medborgare. Det dubbla medborgarskapet medför onekligen en del problem. Jag känner inte till dem alla, men när fru Ulla Lindström — som bör känna till dessa saker ganska bra, eftersom hon har varit familjeminister — redogjorde för dem i utskottet, tyckte jag att ledamöterna lyssnade med stort intresse. Man kunde inte gå förbi hennes argument.

Herr talman! Den mening i utskottets utlåtande som herr Gustafsson i Borås här citerade gäller barn i sådana äktenskap där modern är svensk medborgare och fadern statslös. Där förutsätter utskottet att Kungl. Maj:t skall ha sin uppmärksamhet riktad på frågan om svenskt medborgarskap. Men vad gäller barn med svensk mor och utländsk far, vilka är födda här och bor i riket, har utskottet inte haft någonting till övers för motionens begäran om Översyn. Utskottets talesman, fröken Bergegren, sade att om jag hade läst igenom utskottsutlåtandet noga, skulle jag troligen inte ha funnit det så negativt som jag tydligen gjort. Jag har läst utlåtandet ordagrant i en innerlig förhoppning om att det skulle vara en liten smula positivt och ägna någon tanke däråt att andra förhållanden är rådande i dag än för 17 år sedan. Men jag har inte funnit något sådant. Man har fallit tillbaka på de uttalanden som gjordes 1950, och man har inte beaktat att förhållandena har blivit helt andra därigenom att Sverige nu i så hög grad är ett invandrarland och att det håller på att skapas utländska minoriteter med många ungdomar i tonåren. Jag finner det därför synnerligen olyckligt att inte första lagutskottet kunde tillstyrka begäran om en översyn av lagstiftningen. Hur skall man för övrigt bära sig åt för att aktualisera en fråga som denna om inte genom att ta upp den i riksdagen? Jag fann i varje fall ingen annan väg än att väcka en motion, där jag försynt och försiktigt begär en översyn. Kanske skulle jag ha begärt en utredning, som skulle blivit mera omfattande. Men jag är rädd för att då många år skulle gå medan man stötte och blötte problemet, samtidigt som det skulle komma att finnas allt fler utlänningar i vårt land som borde vara svenskar. Jag yrkar fortfarande bifall till motionen.

Herr talman! Vad som uppkallade mig var herr Gustafssons i Borås inlägg. Herr Gustafsson brukar ju briljera och stoltsera i denna kammare med ett stort socialt patos, och han sparar minsann inte på orden när det gäller att framhålla vad som är humant och så vidare. Ibland använder han också en religiös vokabulär, som det kan vara ganska ansträngande att lyssna på. Herr Gustafsson borde då också ha insett det rent humana i den fråga det här gäller. De flesta av oss har väl personliga erfarenheter av hur både barn och mödrar blivit lidande av att barnen inte har haft svenskt medborgarskap. Den osäkerhet, varunder dessa barn och dessa mödrar lever, utgör i många fall en verklig tragedi som kan leda till personliga katastrofer. Därför hade jag önskat och trott, när herr Gustafsson här tog till orda som utskottets talesman, att han skulle säga: »Jag har ändrat mening, jag skall yrka bifall till fru Svenssons motion.» Herr Gustafsson gjorde mig besviken, men kanske inte förvånad.

Herr talman! När herr Gustafsson i Borås säger att man i utskottet trots allt varit välvillig, vill jag också fråga: Varför kunde inte utskottet ta steget fullt ut och tillstyrka den rimliga begäran som framföres i motionen? Det kan tyckas, som om de svårigheter beträffande det dubbla medborgarskapet vilka fröken Bergegren som talesman för utskottet här nämnde skulle vara rätt betydande — jag är inte tillräckligt insatt i frågan för att våga uttala mig därom. Men jag har sett så pass mycket av den nuvarande lagens verkningar att jag vet att det här finns ett problem som vi måste ta itu med. Många av de mödrar det gäller lever i ständig skräck för att deras barn skall tas ifrån dem på grund av trassel i äktenskapet eller skilsmässa, åtgärder som de inte har någon möjlighet att bemästra. Till detta kommer allt det som fru Svensson här på ett utmärkt sätt har redogjort för. Jag förstår därför som sagt inte varför utskottet inte kunde tillstyrka motionen, Det är i alla fall skillnad mellan å ena sidan att tillstyrka en översyn och å andra sidan bara säga att Kungl. Maj:t bör ha sin uppmärksamhet riktad på saken. Kungl. Maj:t har sin uppmärksamhet riktad på allt möjligt här i landet utan att detta alltid leder till några åtgärder. Ett direkt bifall till motionen skulle kanske få det resultat som fru Svensson önskade, nämligen en översyn av medborgarskapslagstiftningen. Herr talman! Jag ber att även för min del få yrka bifall till motionen.

Herr talman! Utskottet är enigt i sitt utlåtande ända till det sista styckets avslutning, där man skiljs åt. Men jag skulle inte tro att skilsmässan efterlämnar några oläkliga sår. Skillnaden mellan utskottets och reservanternas ståndpunkter är mycket ringa. Vi tre reservanter anser att det finns skäl för att riksdagen hos Kungl. Maj:t måtte begära utredning och förslag till bestämmelser om särskilt valda, av statsmedel bekostade förhörsvittnen vid förundersökning i brottmål. Visst kan polisman tjänstgöra som förhörsvittne, men det är den långt ifrån bästa lösningen. Den väg som valts i Göteborg har givit enbart positiva resultat. Där kan man tillkalla särskilt valda förhörsvittnen, och är helt överens om att denna anordning stärkt allmänhetens förtroende för förundersökningarna i brottmål. Dessa tillkallade valda förhörsvittnen har varit till stöd både för den misstänkte och för förhörsledaren. Utskottet sätter inte detta i fråga, men anser att en utredning av saken är onödig; Kungl. Maj:t bör i stället kunna i lämpligt sammanhang ta upp spörsmålet till prövning. Utskottet kan därvid stödja sig på avslagsyrkande från en del remissinstanser, men den som verkligen känner till och prövat anordningen säger i sitt yttrande, att erfarenheterna av de valda vittnenas medverkan i polisarbetet varit uteslutande positiva. även den fördelen, säger man, har vunnits genom systemet att en insyn i utredningsverksamheten av lekmän kunnat ske, till stärkande av allmänhetens förtroende för polisen. Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! De motioner om särskilt anställda förhörsvittnen som behandlats av första lagutskottet i föreliggande utlåtande har varit föremål för ett omfattande remissförfarande. Riksåklagaren, rikspolisstyrelsen och styrelsen för Sveriges advokatsamfund har sålunda yttrat sig. Samtliga dessa remissinstanser har avstyrkt motionerna. Föreningen Sveriges åklagare, som också har yttrat sig, uttalar sig i avstyrkande riktning. Man anser att den föreslagna reformen i varje fall inte behöver vara särskilt angelägen. Den ende som har ställt sig positiv till förslaget om särskilt anställda förhörsvittnen, av dem som har yttrat sig i ärendet, har varit polismästaren i Göteborg, där man sedan en längre tid har prövat systemet.

Det kan inte vara möjligt, säger han, att till rimliga kostnader organisera en ur praktisk synpunkt tillräckligt lätthanterlig organisation med valda förhörsvittnen. På ungefär samma sätt uttalar sig både Sveriges advokatsamfund och rikspolisstyrelsen. Under behandlingen inom utskottet har vi fäst ganska stort avseende vid vad polismästaren i Göteborg har anfört, när han talar om att man haft s.k. medborgarvittnen i tio år med goda erfarenheter. Dessa har inte minst varit positiva, säger han, på det sättet att lekmannainsynen i polisarbetet har ansetts ägnat att stärka allmänhetens förtroende för polisen. Utskottet har, som sagt, fäst viss hänsyn vid detta och ansett att Kungl. Maj:t i lämpligt sammanhang bör uppta förevarande spörsmål till prövning. Det är på den punkten som reservanterna och utskottsmajoriteten har skilt sig, men skillnaden är som reservanternas talesman nyss sade mycket liten. Enbart den omständigheten att systemet med medborgarvittnen bara förekommer på en enda plats är enligt min mening en anledning till att Kungl. Maj:t vid lämpligt tillfälle prövar frågan. Kungl. Maj:t får fundera på om medborgarvittnena skall avskaffas i Göteborg eiler om man skall införa sådana vittnen även på andra ställen. Vad remisskritiken beträffar tyder väl tonen i den närmast på att systemet bör avskaffas.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

Herr talman! I motionerna I: 437 och II: 556 har pekats på en bestämmelse i semesterlagen som för många arbetstagare ter sig felaktig. En arbetstagare som kanske ett helt år eller delar av ett år har intjänat ett antal semesterdagar kan vägras semesterledighet om han byter arbetsplats. Det är omöjligt att fastslå hur många människor som hittills har berörts av denna bestämmelse, På grund av före tagsnedläggelser och strukturrationaliseringar tvingas numera allt fler arbetstagare att byta arbetsplats, och ett större antal än tidigare berörs därför nu av denna bestämmelse. I första hand borde lagen ändras så, att vederbörande finge lagstadgad rätt till semester. Utskottet anser att detta problem bör kunna lösas genom förhandlingar mellan parterna. En sådan ordning finner jag dock inte tillfredsställande. Semesterfrågan har ju en gång för alla avförts från förhandlingsstadiet, därför att frågan inte kunde lösas utan lagstiftning. Att nu börja återföra en del detaljer till förhandlingsbordet, anser jag vara orealistiskt. För mig synes det stötande, att man bara därför att det är fråga om en mindre grupp inte skulle ha anledning att se över bestämmelserna i semesterlagen på den punkt som vi motionärer har aktualiserat. Det är säkert inte svårt att rätta till denna sak, och jag är inte överens med utskottets skrivning, som jag tycker präglas av en viss låt-gåmentalitet. Jag hade hoppats att utskottets prövning skulle bli mera positiv. Jag förmodar, herr talman, att det gentemot ett enhälligt utskott är meningslöst att yrka bifall till motionen och jag kommer att avstå från det, men det betyder inte att vi avstår från att driva frågan vidare. Så småningom återkommer vi till den, såvida inte regeringen under tiden tagit något initiativ för att rätta till denna bestämmelse 1 semesterlagen.
Herr talman! Herr Franzén i Motala ställde inget yrkande och jag kan alltså fatta mig mycket kort. Även om denna fråga naturligtvis inte är utan betydelse, har den mycket begränsad storleksordning. Det finns möjligheter att träffa avtal om undantag från semesterlagens huvudregel, att det närmast föregående året skall vara kvalifikationsår för semester. Man kan allt så komma överens om annan tidsperiod.

Det blir då fråga om obetald ledighet, eftersom vederbörande av sin föregående arbetsgivare erhållit semesterersättning. I sådana fall där företagen stänger för semester torde som regel även de nyanställda få ledighet för semester samtidigt med övriga anställda. I de fall — det är, som herr Franzén sade, omöjligt att ange hur många det kan gälla — den nyanställde inte erhåller semesterledighet samtidigt med övriga anställda, torde det genom överenskommelse gå att ordna så, att han får ledighet på annan tid.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

Herr talman! Föreliggande motion och utskottsutlåtande berör en grupp i vårt samhälle, som under årens lopp har ägnat sina krafter åt att vårda gamla människor, i huvudsak kanske föräldrar. De har många gånger inte fått någon ersättning eller i varje fall ringa ersättning för sitt arbete. Att dessa kvinnor stannat hemma och gjort detta arbete, har väl ibland berott på att våra vårdinrättningar inte haft resurser för att ta emot de vårdbehövande. På detta sätt har de emellertid saknat möjligheter att skaffa sig utbildning o.s.v. Vi har kommit underfund med att det finns vissa brister i sjukförsäkringssystemet så till vida att en del av dessa kvinnor inte har full trygghet på detta område. Det lär finnas fall då s.k. hemmadöttrar inte har grundsjukpenning, och de har inte heller möjlighet att frivilligt försäkra sig. Jag är medveten om att somliga av dem inte har kunnat utnyttja de förmåner, som egentligen skulle tillkomma dem på grund av att de inte lämnat erforderliga uppgifter till försäkringskassan. Det gäller alltså här som på så många andra områden inom socialförsäkringen även en upplysningsfråga.

Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till reservationen vid utskottets utlåtande.

Herr talman! Jag konstaterade med en viss tillfredsställelse att det inte var med någon större entusiasm som herr Gustavsson i Alvesta försvarade reservanternas synpunkter — han är ju en klok karl, så jag förstår honom. Jag tycker att motionärerna och reservanterna betraktar det hela genom fel ände på kikaren. Det stora problemet för hemmadöttrarna är inte deras möjligheter att teckna en sjukförsäkring, utan det förhållandet att de inte får ersättning för det arbete de utför såsom vårdare av sina föräldrar. Detta är den vitala frågan, och den behandlades förra veckan utan någon diskussion här i kammaren i anledning av ett utskottsutlåtande. Man var då överens om att såväl primärkommunerna som — och kanske framför allt — landstingskommunerna bör göra en insats för att bereda möjlighet till ersättning åt de kvinnor som blir mer eller mindre tvingade att stanna kvar i föräldrahemmet och sköta sina gamla föräldrar. Dessa kvinnors problem är således inte i första hand huruvida det går att för dem ordna samma sjukförsäkring som för en hemmafru eller en frivillig försäkring. Kan vi tillförsäkra dem en ordentlig ersättning för det arbete de utför i hemmet — vilket jag tycker är alldeles riktigt — kan de ju komma in i sjukförsäkringssystemet. Redan nu utbetalar landstingen i stor utsträckning en viss ersättning till de kvinnor som stannar hemma och sköter om sjuka och handikappade föräldrar. Men även om dessa kvinnor endast skulle få redovisa till försäkringskassan den inkomst som motsvarar fritt vivre, skulle det finnas tillräckligt underlag för en inplacering av dem i grundsjukpenningklassen. Jag har här uppgifter om hur man tar upp värdet av fritt vivre för personal i jordbruket samt för hembiträden. I Stockholms, Östergötlands, Uppsala och Värmlands län uppskattas värdet av fritt vivre till 2970 kronor om året, vilket skulle innebära att hemmadöttrarna redan därigenom har rätt att vara försäkrade och har ett underlag för att bli inplacerade i sjukpenningklass. Vid en inkomst över 1800 kronor om året har man rätt till 6 kronor om dagen i sjukpenning, och kommer man upp över 2400 kronor om året blir man inplacerad i tilläggssjukpenningsystemet. Om hemmadöttrarna förutom fritt vivre fick 100 kronor i månaden, alltså 1200 kronor om året, skulle de därmed förtjäna över 4 000 kronor och även få rätt till tilläggssjukpenning. Om deras inkomst översteg 4200 kronor kunde de hamna i en sjukpenningklass, som försäkrade dem 9 kronor om dagen. Det finns alltså goda möjligheter för dem, ulan att man behöver räkna med att inkomsten måste bli så anmärkningsvärt stor. De kan komma in i försäkringssystemet, även om de endast har fritt vivre och kanske någon femtiolapp eller hundralapp kontant i månaden. Hemmafruarna är, såsom alldeles riktigt har påpekats, inplacerade i försäkringssystemet utan att man räknar med att de kan förlora någon arbetsinkomst. Det undantag som fastställdes år 1955 tillkom kanske under betingelser något annorlunda än dem vi har i dag.

Det var 1954 som riksdagen antog förslaget om obligatorisk sjukförsäkring och gjorde detta undantag för hemmafruarna. Emellertid har det sedan skett en utveckling fram mot helt andra värderingar, och vi vet att det kommer att göras en översyn av dessa ting. Kamrarna har i dag bordlagt ett ärende från andra lagutskottet som kommer att behandlas nästa vecka och som gäller en översyn av tryggheten inom de olika försäkringsformerna. Jag föreställer mig att det i samband med den översynen också kommer att ske en omprövning av den s.k. hemmafruförsäkringen och den frivilliga försäkringen. Även reservanterna anser det vara angeläget att få undersökt i vilken utsträckning hemmadöttrarna är inplacerade i sjukpenningklass, och jag antar att den saken skall bli klarlagd genom den utredning som jag förmodar att riksdagen kommer att begära under nästkommande vecka. För egen del kan jag säga att jag är alldeles på det klara med att det måste ske en omprövning av familjeskyddet över huvud taget och att man måste göra en social förmån beroende av om vederbörande har barn. Jag och även utskottet ser saken så, att vi anser att den fråga som motionärerna har tagit upp i första hand är en lönefråga. Det är frågan om att få landsting och kommuner att ge ersättning till dem som vårdar sina gamla föräldrar. Det är också nödvändigt att ge dessa kvinnor upplysning om att ifall de går till försäkringskassan och uppger den inkomst som det innebär att ha fritt vivre, utgör den inkomsten ett underlag för att tillhöra försäkringen. Skulle de ha inkomster därutöver att uppge, har de också möjlighet att bli inplacerade i sjukpenningklass. sjukpenningklass. Jag tycker, herr talman, att de skäl utskottet här har framlagt är tillräckligt starka. Den översyn, som motionärerna och reservanterna begär, kommer säkerligen att göras i den utredning som vi får hoppas kommer till stånd på grund av det utlåtande som i dag är bordlagt och som kommer att behandlas nästa vecka. Med det anförda vill jag yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag ber att få tacka fröken Sandell för komplimangen, och det är ett nöje för mig att kunna returnera den. Såväl utskottsmajoriteten som reservanterna har ju, fröken Sandell, ganska utförligt redogjort för sina ställningstaganden. Därför ansåg jag att det inte fanns någon anledning för mig att hålla något längre anförande, särskilt som ju även många andra talare skall uppträda i denna kammare på eftermiddagen innan vi får åka hem. Jag vill dock framhålla för fröken Sandell att utskottet skrivit, att det inte anser att hemmadöttrarnas situation är så speciell, att de i fråga om sjukpenningförmåner bör bedömas på annat sätt än försäkrade i allmänhet. De utgör ingen stor grupp — jag tror att socialpolitiska kommittén kom fram till att det rör sig om ungefär 5000 personer — men det gäller i alla fall en grupp som befinner sig i en besvärlig ekonomisk situation. Det är riktigt att det är en lönefråga, men eftersom några löner i regel ej kommer dem till godo är det en mycket besvärlig och speciell fråga.

Herr talman! Detta utlåtande behandlar ett stort och väsentligt ärende, som tidigare vid flera tillfällen diskuterats i riksdagen.

Jag skall emellertid be att få yrka bifall till reservationen av herr Axel Kristiansson m.fl. med den motiveringen, att motionskraven alltjämt är aktuella, trots att det är ganska många år sedan denna motion första gången väcktes. Riksdagsbeslutet i denna fråga 1964 grundades på ett uttalande av utskottsmajoriteten, att dessa frågor egentligen var i stort sett avklarade i och med den uppmärksamhet som 1962 års ungdomsutredning ägnade dem. 1965 kom motionärerna igen, eftersom de ansåg att ärendet inte ägnats den uppmärksamhet det krävde. Motionärerna var också tveksamma, huruvida utredningsdirektiven motsvarade motionärernas krav. Allmänna beredningsut skottet och riksdagens majoritet ansåg emellertid att det inte inträffat så mycket sedan 1964, och man stannade alltså 1965 vid samma beslut som 1964. När ärendet kom till allmänna beredningsutskottet år 1966 sade utskottets majoritet att de frågor som det här gäller inte ännu hade behandlats av 1962 års ungdomsutredning, men utskottet förväntade sig att utredningen skulle ta upp frågorna inom sådan tid att slutbetänkandet kunde föreligga på våren 1966. Något slutbetänkande kom inte. Också i år förväntar sig en tålmodig utskottsmajoritet att slutbetänkandet skall komma att framläggas under »innevarande år». Så småningom måste ju utskottet få rätt i sin förmodan att utredningen kommer under »innevarande år», om den någonsin kommer. Motionärerna är emellertid inte lika tålmodiga som utskottsmajoriteten och envisas därför med att komma igen gång på gång. De anser att frågan om ungdomens sätt att reagera och att uppleva sin omvärld är så pass väsentlig att den bör tas upp till behandling snarast möjligt. Utvecklingen har på alla områden varit så snabb att klyftan mellan generationerna har blivit i långa stycken ödesdiger. Enligt motionärernas mening är därför en satsning på kontinuerlig forskning om ungdomens situation nödvändig. Vi anser att det inte går att tillgodose önskemålen i det avseendet genom den resursfördelning som 1962 års ungdomsutredning i huvudsak har att syssla med. Vi tror inte heller att det räcker med att satsa på att ta hand om och söka tillrättaföra den ungdom, som har misslyckats och som har drabbats av anpassningssvårigheter. Vi tror i stället att grunden för en satsning på s.k. frisk ungdom och för förebyggande åtgärder vore att vi finge större kunskap om hur ungdomen reagerar och upplever sin omvärld.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
Herr talman! Jag vill instämma med herr Larsson i Borrby i två avseenden: dels i hans beklagande av att behandlingen av allmänna beredningsutskottets utlåtanden alltid skall förläggas till en tid när kammarens ledamöter är otåliga och när utskottet förefaller dem vara obetydligare än vad som annars skulle vara fallet, dels att vi i utskottet väl många gånger har förmodat att 1962 års ungdomsutredning snart skulle vara färdig. Vi sade oss nu i utskottet att detta är sista gången som vi anför detta skäl. Vi har i år hänvisat till det för att styrka vår uppfattning att motionen inte bör bifallas. Vi kommer, om motionen förs fram igen, säkerligen att anföra andra argument för vårt ställningstagande.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 uppmärksamhet än hittills varit fallet måste riktas på de destruktiva krafternas spel i vårt samhälle samt att kraftfulla åtgärder vidtoges i syfte att åstadkomma positiva helhetslösningar på problemen med de tilltagande asociala beteendemönstren.

Herr talman! Allmänna beredningsutskottet har låtit min motion, nr 835, få en mycket välvillig behandling. Det skulle därför vara oklokt av mig att ens försöka mig på någonting som liknar en polemik. Jag har i motionen pekat på en rad av alla kända områden där destruktiva åtgärder i vårt samhälle driver sitt vad jag skulle vilja kalla hemska spel. Jag skall gärna erkänna att det hade varit lättare för utskottet att behandla dessa områden om vi i motionen hade framställt bestämda yrkanden på varje punkt. Vi har inte gjort detta i vetskap om de många och lovvärda aktiviteter som utvecklats av både stat och kommun. Utskottet räknar upp en hel del av dessa aktiviteter, och det finns säkert ännu fler. Det är därför som motionens kläm fått denna utformning, som herr Dickson yrkat bifall till i reservationen. Jag är tacksam för att utskottet inte i skrivningen stannat för vad som annars är så ytterst vanligt, nämligen att bara konstatera skadeverkningarna och sedan söka att efter förmåga ta hand om offren, även om det sistnämnda är mycket lovvärt. Utskottet skriver att det är av vikt »att orsaker till missanpassning i samhället så långt möjligt kartläggs och undanröjs» och att skadeverkningarna begränsas för både individ och samhälle. Vi motionärer har menat att det skulle vara till nytta om riksdagen i skrivelse uttalade att de allvarsoch livsfrågor vi berört i motionen borde bli föremål för än större uppmärksamhet från regeringens sida. Det är mera en förhoppning än ett klander. Jag yrkar bifall till reservationen.
Herr talman! Allmänna beredningsutskottet får ofta frågor där man beträffande åtgärder inte kan fatta beslut i riksdagen. Det rör rent mänskliga ting, som riksdagen inte härskar över. Men riksdagen bör vidta alla de åtgärder som kan vidtas, och jag håller med utskottets majoritet om att det har gjorts mycket — det har rått mycken oro för utvecklingen på detta område. Men vi kan alla konstatera att det tydligen inte gjorts tillräckligt mycket. Tillståndet är inte bra, och trenden är förfärande på många håll. Jag har reserverat mig till förmån för motionen av herr Gustafsson i Borås m.fl.

Jag vet att detta inte går, herr talman. Men det som Kungl. Maj:t inte förmår kanske regeringens ledamöter som människor kan göra någonting åt. Jag har ofta märkt här i riksdagen att man egentligen inte vet vad det är för figurer som sitter i regeringen. Det är hyggligt och duktigt och begåvat folk, så mycket vet vi. Men de uttalar ytterst sällan en egen personlig mening om sådana samhälleliga ting som denna motion gäller. Det vore bra om vi finge klara besked från regeringens ledamöter om vad de anser om dessa frågor. Här kommer då och då en liten antydan om att pornografi och sådant är företeelser som inte borde förekomma, osv. Kunde inte justitieministern säga ifrån ordentligt — inte såsom justitieminister utan som herr Herman Kling — vad han tycker och anser? Det skulle göra ett djupt intryck på svenska folket. Det han inte kan åstadkomma som justitieminister, där han inför övermakten av de krafter som varit emot honom har kommit till korta, skulle han såsom människa, om han stod upp och sade ifrån ordentligt, kunna påverka och därmed göra en insats. Det är likadant med den övriga delen av regeringen. Jag tänker här också på riksdagen, såsom ett bihang i resonemanget, därför att riksdagens ledamöter kan göra en hel del genom att offentligt tala om hur de vill ha det och inte vill ha det, så att människor vet riksdagsmännens inställning i dessa viktiga frågor. Här har gjorts mycket, det är sant, men inte tillräckligt. Om vi inte såsom regeringsmedlemmar och riksdagsledamöter kan klara upp dessa frågor, får vi försöka göra det i vårt individuella namn. Regeringen har nu sjutton ledamöter med hans excellens fil. dr. Tage Erlander — jag höll på att glömma hans namn rent av — i spetsen och herr Wickman såsom ändpunkt hitintills i den höga församlingen. Där finns en väldig samlad kraft av auktoritet om den skulle ta till orda och verkligen sjunga ut i dessa frågor. Herr talman! Nu skall jag inte tala längre, utan instämmer i det yrkande om bifall till reservationen som herr Axel Gustafsson redan har framställt.

Herr talman! Jag tvivlar inte alls på att regeringens ledamöter liksom utskottets och, förmodar jag, större delen av riksdagen tycker — »tycker» liksom »värdering» är ju fula ord numera som man inte får använda — eller anser att detta är oroande saker. Det räcker tydligen inte med att regeringsledamöterna vet detta. Det räcker inte att de sätter in sina krafter som regeringsledamöter. Vad mer är, det går inte att med politiska medel lösa dessa problem, utan det måste göras på ett annat plan, nämligen det mänskliga. Det var därför jag yttrade mig som jag gjorde. Jag vill tillägga vad jag tidigare ofta sagt, nämligen att jag tror att statsministerns allmänt kända avståndstagande från tobaksrökning har ett stort inflytande på svenska folket, därför att exemplet spelar en så stor roll. Människor man ser upp till och beundrar tar man efter, och det kan hjälpa. Jag tror inte att det finns något annat sätt än att alla ansvarskännande människor genom sina exempel verkligen visar att man får ett mycket intressantare och trevligare liv om man följer de spelregler som dock finns i den mänskliga samlevnaden.

Herr talman! Grundskolans läroplan är föremål för översyn i skolöverstyrelsen. Men det är inte bara i vår skolas högsta ledning diskussioner pågår i denna fråga. Även ute i kommunerna är man klar över att läroplanerna behöver revideras. Såväl i de motioner det här gäller, I: 38 och II: 52, som i skolöverstyrelsens yttrande över motionerna erinras om att åtskilliga kommuner har gjort formella framställningar om att få bedriva verksamhet med sammanhållna linjer i grundskolans nionde klass. Framställningar har inte minst kommit från kommuner, som haft enhetsskola och grundskola genomförd sedan många år. Skolöverstyrelsen har dock inte ansett sig böra tillstyrka dessa framställningar, eftersom förslagen till åtgärder endast avsett de enbokstaviga eller mera teoretiskt inriktade linjerna. Vid sina bedömningar har skolöverstyrelsen fun nit det olämpligt att med utgångspunkt i högstadiets nuvarande utformning medverka till att åtgärder vidtages, som ytterligare skulle skärpa den gränsdragning mellan teoretiska och mera praktiska — utbildningsvägar «genom grundskolans högstadium som redan med nuvarande förhållanden är märkbar. Jag har full förståelse för dessa synpunkter. Det är emellertid inte riktigt när skolöverstyrelsen säger att förslagen från kommunerna endast har gällt de enbokstaviga eller mera teoretiskt inriktade linjerna. Förslag har också framförts om försöksverksamhet med helt sammanhållna klasser i årskurs 9 i grundskolan. En av motiveringarna i en framställning om sådan försöksverksamhet var helt i enlighet med skolöverstyrelsens uppfattning. Kommunen ville av bl.a. sociala skäl hålla årskurs 9 samlad. Det sägs i framställningen: »Övervägande positiva erfarenheter av elevrelationer har vunnits genom att eleverna sammanhålls under de två första åren av högstadiet. De tendenser till nedvärdering av vissa linjer som tidigare spårades i enhetsskolan förekommer i stort sett inte längre. Ansatser härtill kan dock förekomma i den linjedelade nian.» I sitt svar på denna framställning den 11 november i fjol säger skolöverstyrelsen: »I sitt utlåtande över 1937 års skolberednings betänkande framhöll Sö att det varit mer i överensstämmelse med den principiella synen på grundskolans mål och uppgifter om eleverna även i årskurs 9 hållits samlade i sina ursprungliga klasser. SÖ underströk därvid värdet av att eleverna fick vara kvar i sina klasser och åtminstone i viss utsträckning behålla samma kamrater och samma lärare. Den i framställningen föreslagna lösningen på vissa praktiska skolorganisatoriska problem kan synas ligga i linje med SöÖ:s ovan redovisade uppfattning att eleverna onödigtvis ej bör tvingas byta klass. Emellertid anser sig Sö med hänvisning till föreskrift i 5 kap. 26 § skolstadgan, som grundar sig på ett uttryckligt riksdagsbeslut, sakna befogenhet. att medge försöksverksamhet med sammanhållen nionde årskurs.» Motionerna har föranletts av detta svar från SÖ, och i motionerna föreslås också att skolöverstyrelsen skulle få möjligheter att medge kommuner att bedriva försöksverksamhet med sammanhållna klasser i årskurs 9 i grundskolan från och med nästa hösttermin. Eftersom SÖ i höstas närmast beklagade sig över att den inte hade denna fullmakt, är det ganska överraskande att samma myndighet nu avstyrker förslag om att få denna fullmakt. Något tvång för Sö att lämna medgivande till kommun föreslås självfallet inte.

Jag har, herr talman, inget yrkande.

Herr talman! I det yttrande från skol överstyrelsen som statsutskottet hänvisar till i sitt utlåtande över motionerna I: 86 och II: 115 redogöres i korthet för den försöksverksamhet som bedrives beträffande betygsättningen i uppförande och ordning. Denna försöksverksamhet berör emellertid inte yrkesskolan och inte heller slutbetyget för eleverna i grundskolan. Detta framgår också av skolöverstyrelsens yttrande där det säges: »Försöksverksamheten med betygsfrihet i uppförande och ordning avser samtliga elever och årskurser med följande undantag. För elever som erhåller slutbetyg eller som avgår från skola utan examen eller utan att slutbetyg utfärdats, skall betyg i uppförande och ordning sättas och införas i examens Motionerna behandlar emellertid endast slutbetygen och beträffande dessa har något initiativ inte tagits av skolöverstyrelsen. Enligt motionärernas mening är det i första hand i dessa betyg som betygsättningen i uppförande och ordning bör slopas, allra helst som dessa betyg har avskaffats i gymnasiet och aldrig införts i fackskolan. Detta är egentligen diskriminerande för yrkesskolans elever. Behövs hotet om ett sänkt sedebetyg mera för dessa än för deras jämnåriga som går i gymnasium och fackskola? Om vi vill ha samma samhälleliga värdering av de olika skolformerna bör också samma bestämmelser gälla. Där yrkesskolan har sin verksamhet inom samma skolområde som de andra skolformerna ter sig förhållandena ännu mer orättvisa. En gemensam eller likartad förseelse av två jämnåriga elever bedöms olika beroende på vilken skolform eleven går i. Eller rättare sagt, den är åtkomlig för bedömning i det ena fallet men inte i det andra. Detta torde vara en helt unik rättsprincip. Högsta betyg i uppförande och ordning skall vara normalbetyg, vilket betyder att endast fel och inte förtjänster kan komma till uttryck i dessa betyg. Därför har betygen mist sin ursprungliga karaktär av omdömen och övergått till att ge uttryck för en straffmätning, där domen ofta faller på helt subjektiva grunder och där den dömde inte har samma möjligheter till försvar som andra anklagade. Då endast ett fåtal elever erhåller sänkta betyg i uppförande och ordning blir domen särskilt hård. Forskningssekreteraren vid lärarhögskolan i Malmö Ebbe Lindell har i tidningen Skolledaren, nr 3 1966, publicerat en undersökning av betygsfördelningen i årskurs 9 i Malmö våren 1965. Av denna framgår att exempelvis i 9gklasserna deltog 1559 elever, av vilka 1.552 fick högsta betyg i uppförande och 1542 fick högsta betyg i ordning. Nedsatt betyg fick 7 elever i uppförande och 17 i ordning. d.v.s. 0 procent i det förra fallet och 1 procent i det senare. Vid övriga linjer var procenttalen något högre. Det sammanlagda antalet elever i årskurs 9 var i Malmö 3 271. Av dessa fick 3182 högsta betyg i uppförande och 3 159 i ordning. I båda fallen gör det 97 procent av samtliga. Om dessa betyg var objektivt satta innebär det ett strålande beröm åt svensk skolungdom. Och visst vill man ge den svenska skolungdomen en eloge. Men jag tror ändå att man skall tolka dessa siffror som en stor försiktighet hos lärarna att uttala sig om sådant som måste bedömas efter subjektiva grunder. Det måste också vara oerhört svårt för lärarna att ge en rättvis bedömning med en ofta bristfällig bakgrund beträffande elevernas beteende. Även om försöksverksamheten inte gällt slutbetygen förklarar skolöverstyrelsen att den syftar till att undersöka de förutsättningar under vilka all betygsgivning i ordning och uppförande skall kunna slopas. Skolöverstyrelsen meddelar i sitt ytirande att försöken hittills gett övervägande positiva erfarenheter. Antalet skolor som deltagit i försöksverksamheten har emellertid varit ringa. Jag tror att orsaken till att inte fler skolor deltagit är att försöken inte gällt mer än andra t.o.m. åttonde årskursen samt höstterminen i nionde årskursen. Om försöken utsträckes till att gälla all betygsgivning i ordning och uppförande kommer säkerligen många skolor att vara intresserade. Skolöverstyrelsen kommer att hemställa om rätt till fortsatt försöksverksamhet. Jag skall därför inte ställa något yrkande utan nöja mig med att uttala en förhoppning om att denna försöksverksamhet inte bara fortsätter utan även utvidgas dels till fler skolor, dels även till yrkesskolor och sista terminen i grundskolan, och att denna försöksverksamhet så snart som möjligt följes av åtgärder för att denna betygssättning avskaffas.

Herr talman! Herr Lothigius har frågat inrikesministern huruvida den verksamhet, som nu bedrivs av länsstyrelserna i syfte att påverka de kommunala organen att påskynda sammanläggningar, är i överensstämmelse med riksdagens beslut samt lag och författning. Vidare har herr Lothigius frågat om inte kommunerna i lugn och ro borde få tid på sig för kommunblocksplanering och ett successivt vidgat samarbete oberoende av om detta föranleder sammanläggningar eller inte. På grund av ändrad fördelning av ärendena mellan departementen handläggs numera de ärenden interpellationen rör inom kommunikationsdepartementet. Enligt fastställd ordning för fördelning av arbetet inom detta departement ankommer det på mig att besvara interpellationen. Först vill jag erinra om att de riktlinjer för en översyn av kommunindelningen som antogs av 1962 års riksdag alltjämt står fast. Detta innebär bl a. att 1919 års indelningslag inte ändrats såvitt avser förutsättningarna för sammanläggning av kommuner. För att sådana sammanläggningar skall kunna komma till stånd fordras alltså regelmässigt att berörda kommuner är överens härom. Konstitutionsutskottet framhöll i sitt av riksdagen godkända utlåtande , att »även om utvecklingen i fråga om sammanslagning av kommuner eller samverkan inom kommunblocken skulle ske något långsammare än beräknat bör detta ej få motivera tvångsåtgärder från statsmakternas sida». Man räknade självfallet med att statsmakterna på olika sätt skulle aktivt verka för reformens genomförande. Uttryckligen angavs t.ex. att länsstyrelserna borde kunna ta initiativ till bildandet av samarbetsnämnder. Enligt min mening kan en verksamhet från länsstyrelsernas sida, som innebär upplysning, rådgivning eller påpekanden om det angelägna i vissa indelningsändringar, inte strida mot kon stitutionsutskottets nyss citerade uttalanden. Det är uppenbart att länsstyrelserna har skyldighet att uppmärksamt följa dessa frågor och ta de initiativ som anses lämpliga. Indelningslagen tillerkänner uttryckligen länsstyrelse initiativrätt i indelningsfrågor. Dessutom har länsstyrelsen enligt gällande länsstyrelseinstruktion ett allmänt åliggande »att giva noggrann akt på länets tillstånd och behov samt i allt söka främja länets utveckling och dess befolknings bästa». Genom de riktlinjer som gäller för kommunindelningsreformens genomförande är det avgörande ställningstagandet vid sammanläggningen ändock alltid tillförsäkrat kommunerna själva. Den omständigheten att det är kommunerna som bestämmer takten i reformen kan inte få hindra länsstyrelsen att anlägga synpunkter på vad som lämpligen bör göras.
Herr talman! Det är ganska tråkigt att det så ofta från denna talarstol skall behöva sägas att vi från oppositionens sida inte är nöjda med ett svar. Utomstående kan ju förledas tro att det är oppositionens sätt att markera en skillnad och att vi gör det slentrianmässigt och generellt. Mot bakgrunden av det stora intresse man ute i landet hyser för dessa frågor hade säkerligen de ledamöter av denna kammare som sysslar speciellt med kommunala spörsmål hoppats att i statsrådets svar finna litet mjukare och mera klarläggande synpunkter. Kanske hade jag särskilt väntat det av statsrådet Lundkvist. Jag vill först och främst säga att jag personligen är intresserad av att man arbetar och planerar så rationellt som möjligt för kommunerna. Det betyder att jag personligen är intresserad av sammanslagning i kommunblock där det verkligen behövs, där man alltså efter grundliga undersökningar och diskussioner har prövat frågan och där man anser en sammanslagning vara riktig. Men man skall komma ihåg, herr statsråd, att frivilligheten innebär att en kommun skall enas med en annan kommun om denna sak även om man har en energisk länsstyrelse i bakgrunden. Om herr statsrådet hade stannat vid första delen av svaret, hade jag varit mera lugn. Då hade de riktlinjer, som riksdagen drog upp 1962, kunnat åberopas av kommunerna utan sidotolkningar. Nu har mina två frågor i interpellationen knappast besvarats, tycker jag. Den första gällde huruvida den verksamhet, som nu bedrivs av länsstyrelserna i syfte att påskynda sammanslagningarna, är i överensstämmelse med riksdagens beslut samt lag och författning. Statsrådet säger i interpellationssvaret bl.a.: »Man räknade självfallet med att statsmakterna på olika sätt skulle aktivt verka för reformens genomförande.

Nu kan länsstyrelserna och landshövdingarna personligen genom sitt uppträdande göra en hel del som för kommunerna kommer att verka som om man på olika sätt påskyndar sammanslagningarna. Detta är irriterande för kommunerna. Då kan statsrådet säga: Bevisa det! Det kan jag inte göra, ty det finns inga skriftliga bevis. Men jag har muntligt fått reda på att det förekommer att länsstyrelserna genom sitt aggressiva upp trädande ger kommunerna intrycket att de inte har något val i detta sammanhang. Det finns exempel på att länsstyrelserna utan inbjudan har kommit till samarbetsnämnderna med expertgrupper på över tio man. Detta är enligt min mening att sätta sig inte bara på samarbetsnämnderna utan också i viss mån på frivilligheten.

Vi vill inte under dessa former diskutera vår samverkan.» Rapporterna visar också att landshövdingar tycks ha blivit särskilt energiska när de tidigare haft en genomgång med inrikesdepartementet i dessa frågor. Det är väl inte på det sättet att landshövdingarna blir särskilt meriterade om deras län ligger väl framme vid kommunsammanslagningarna? En undersökning hos en del länsstyrelser visar att man erkänner att man söker påverka kommunerna. Man har sagt att man genom sammanträden och diskussioner med samarbetsnämnderna i kommunerna aktivt försökt påverka kommunerna. Då vill jag fråga herr statsrådet: Överensstämmer detta med vad som sägs i svaret: »Enligt min mening kan en verksamhet från länsstyrelsernas sida, som innebär upplysning, rådgivning eller påpekanden om det angelägna i vissa indelningsändringar, inte strida mot konstitutionsutskottets nyss citerade uttalanden»? Jag tycker att beskeden i svaret är ganska motsägande. Å ena sidan heter det: »Först vill jag erinra om att de riktlinjer för en översyn av kommunindelningen som antogs av 1962 års riksdag alltjämt står fast.» Men å andra sidan säger statsrådet: »Det är uppen bart att länsstyrelserna har skyldighet att uppmärksamt följa dessa frågor och ta de initiativ som anses lämpliga.

Det framhålls också i uttalandet att någon sammanslagning inte alls behövs — kommunerna är fria att bestämma. Om det är en kommun som mot bakgrund av vissa förhållanden inte vill att en sammanslagning skall ske skall den inte drivas med i en samarbetsnämnd.

Jag hoppas att man inte skall ta detta som förebild, men jag har en känsla av att man vill låta det franska systemet tjäna som underlag. Låt mig anföra ett exempel från min hemstad, herr statsråd! Gränna stad, där jag är ordförande i stadsfullmäktige, ligger fyra mil från ett block som har bildats med centrum i Jönköpings stad. Jag har inte sagt att jag är ovillig att söka samarbete med detta block — tvärtom hyser jag ett stort intresse för att söka finna de samarbetsformer som kan erfordras för att göra den ekonomiska planeringen vettig och för att kanske så småningom även kunna bilda ett kommunblock. Men vår lilla stad — på 3200 invånare — ligger fyra mil från en annan stad som skall utgöra centrum i ett kommunblock. Gränna, en stad som levat i 315 år, kommer vid en sammanslagning att få en — eller kanske ingen — representant i kommunblocket. Då frågar jag: Hur skall man, med hänvisning till konstitutionsutskottets uttalande till förmån för ett bibehållande av självbestämmanderätten, i vårt område kunna vinna inflytande inom ett mäktigt kommunblock på över 100000 invånare? Det är väl alldeles givet, herr statsråd, att vi, när vi går att diskutera ett sådant kommunblock först och främst måste ha tid till detta.

Nu påstår jag inte att det gäller min egen länsstyrelse, men jag har fått bestyrkt att man på olika håll i vårt land är mycket aktiv. Men länsstyrelserna måste vara försiktiga när de försöker bilda dessa kommunblock. Detta måste göras — som riksdagen uttalat — på frivillighetens grund, vilket med skärpa måste understrykas.

Herr talman! I mitt interpellationssvar gav jag herr Lothigius svar på frågan om kompetensen, länsstyrelsernas rätt att över huvud taget bedriva verksamhet i dessa sammanhang. Där konstaterar jag alltså, att man inte kan göra gällande att länsstyrelserna här bedriver en verksamhet som strider mot lag och förordning. Nu kommer herr Lothigius tillbaka och påstår att länsstyrelserna i denna verksamhet försöker ge kommunerna intryck av att dessa ej har något val när det gäller tidpunkten för sammanläggning.

Denna lag ändrades inte 1962, utan den består i den utformning den tidigare haft. Dessutom underströks i riksdagens uttalande att sammanläggningarna borde ske enligt frivillighetsprincipen. Jag vill i klarhetens intresse ta detta tillfälle i akt att litet närmare informera om hur jag upplever läget på kommunindelningsfronten. Jag vill först — för att inga missförstånd skall uppstå på denna punkt — understryka att regeringen inte planerar något ingripande mot den frivillighet som riksdagen har uttalat sig för, när det gäller kommunsammanläggningar. Men vi ser det, i linje med riksdagens beslut, som en uppgift för staten, departementet och länsstyrelserna att stimulera och vägleda i dessa sammanhang och att röja ur vägen hinder för det samarbete kommunerna vill etablera. Beträffande herr Lothigius” fråga, huruvida inte kommunerna borde få ta tid på sig för kommunblocksplaneringen och få göra den i lugn och ro, kan sägas, att det nog knappast är de statliga myndigheternas verksamhet i dessa sammanhang som begränsar tiden, utan fastmer utvecklingen själv. Jag tror att jag vågar säga att insikten bland kommunalmännen om nödvändigheten av indelningsreformen växer för varje dag som går. Det är i varje fall det intryck jag får när jag möter kommunalmän från olika delar av landet och när vi diskuterar dessa angelägenheter. Jag vågar nog påstå, att man ganska generellt kan säga att numera diskuterar man, inte om man skall gå till en sammanläggning inom blocken, utan när detta bör ske. När det gäller tidpunkten väger man som regel mellan åren 1969 och 1971. Jag säger som regel, ty självklart finns det undantag härifrån. Man börjar dock som jag upplever det, att förstå att det ligger en fara i dröjsmål med genomförandet av den nya kommunindelningen. Vi fick som bekant många sammanläggningar från och med nyåret 1967, sammanläggningar som berörde 167 av de dåvarande 995 kommunerna i landet. Man hade i dessa kommuner funnit att ett snabbt genomförande av den nya kommunindelningen skulle ge ökade möjligheter att planera de gemensamma angelägenheterna bättre, att effektivare tillvarata de gemensamma resurserna och lättare klara uppgiften att förmedla en god service till medborgarna.

Allt fier kommunalmän inser att taktiken att förhala samarbetet eiler fördröja sammanläggningen kan komma att — om jag får använda uttrycket — ge dålig utdelning på sikt för hela bygden och därmed för den egna kommunen. Man kan löpa risken att komma på efterkälken i den allmänna utvecklingen. Vi fick, som jag sade, många sammanläggningar 1967. Vi får, av alla tecken att döma, många sammanläggningar år 1969. Det pågår för närvarande, såvitt vi har kunnat finna, utredningar i 66 av de återstående 218 kommunblocken, dvs. de som ännu inte inom sig saz manlagt kommunerna. Vi vet också att flera utredningar kan tillkomma. Med ledning av vad man upplever från diskussioner runt om i landet vågar jag nog säga inte bara att vi år 1969 får många sammanläggningar, utan att det efter 1971 säkerligen inte återstår många sammanläggningar att göra eftersom kommunalmännen i gemen, som jag nyss sagt, i allt högre grad upplever angelägenheten av att komma fram till en mera definitiv lösning av dessa frågor. Detta är naturligtvis viktiga frågor för vår kommunala självstyrelse, som vi sätter så stort pris på och som vi vill slå vakt om, därför att vi i den ser ett av ankarfästena för vår demokrati. Men den kommunindelningsreform som vi nu är i färd med att genomföra sker ju bl.a. mot bakgrund av önskvärdheten att stärka förutsättningarna för den kommunala självstyrelsens fortbestånd. Kommunförbunden, som synnerligen positivt arbetar för kommunindelningsreformen, understryker att vi med hänsyn till önskvärdheten att slå vakt om den kommunala självstyrelsen måste försöka komma fram till ett genomförande av reformen.

Med denna reform vill vi i stället skapa förutsättningar för enheter som på det kommunala planet är bärkraftiga nog att ta ansvar 1okalt för de många nya och annorlunda uppgifter som utvecklingen lägger på samhället, enheter som kan fylla de ökade anspråk på kommunal service som såväl de enskilda medborgarna som. näringslivet reser, kommuner som blir lämpliga enheter ur samhällsplaneringens synpunkt. ; Jag vill slutligen, herr talman, återknyta till länsstyrelsernas roll i detta sammanhang. Utvecklingen inom kommunblocken, de nya kommunerna, är också beroende av förhållandena inom länsregionen. För den planering som måste bedrivas på länsnivå med sikte på hela länets bästa utgör förhållandena inom kommunblocken basen. Här är det utan tvekan länsstyrelsen och planeringsråden som har överblicken, Länsorganens synpunkter på den roll, som samarbetet inom kommunblocken och kommunsammanläggningarna spelar för möjligheter till en gynnsam utveckling såväl för den enskilda kommunen som för länet i dess helhet, skall naturligtvis redovisas för kommunerna. Kommunalmännen bör sålunda enligt min mening få möjlighet att ta ställning till samarbetsfrågorna och tidpunkten för kommunsammanläggningarna med tillgång till alla synpunkter på dessa frågor som kan vara av betydelse för den egna kommunens bästa. Jag uppfattar det sålunda som en skyldighet för länsstyrelser och planeringsråd att ge till känna sina synpunkter, att ge alla de informationer som kommunalmännen kan behöva för att bedöma de allmänna förutsättningarna för sin egen kommuns utveckling.
Herr talman! I princip har jag ingen annan uppfattning än statsrådet Lundkvist beträffande behovet av dessa sammanslagningar och av vissa former av strukturrationalisering även på detta område. Genom sammanslagningar skapas möjligheter att rätta till samhällsekonomiska felaktigheter, och de är av värde även ur många andra synpunkter — näringspolitiska, samhällsekonomiska etc.

Jag tänker på t.ex. åldringsvården. Kan man vara säker på att det är riktigt att, som nu många gånger sker, bygga stora ålderdomshem och samordna dem inom kommunblocken till en eller kanske ett par enheter, när de äldre kanske behöver flera enheter och vill bo i den bygd där de är födda? Jag har en del papper som visar läns 'styrelsernas aktivitet. En länsstyrelse säger: »Vid länsstyrelsens sammanträde med planeringsrådet den — — — redovisades det aktuella läget beträffande 'blocksammanläggningen. I anslutning härtill uttalades vid sammanträdet enhälligt att ett fullföljande av blockplaneringen genom fortsatta sammanläggningar måste anses såsom framsynt.» Det är möjligt att man kan säga så, men detta uttalande skickas sedan från länsstyrelserna ut till alla kommuner. Varje kommun, som inte i ett visst läge är så intresserad av ett samarbete och inte aktivt och målmedvetet driver fram :bildandet av en kommunenhet, är alltså inte framsynt! Det är ett uppträdande som ligger på gränsen för det tillåtna mot bakgrunden av det beslut som riksdagen år 1962 fattade.
Herr talman! Jag gläder mig åt att herr Lothigius i sitt senaste inlägg uttryckte en starkt positiv inställning till själva kommunindelningsreformen och sade sig förstå den betydelse den skulle kunna komma att ha i skilda sammanhang. Herr Lothigius slutar emellertid med att redovisa ett exempel på vad som har föranlett hans interpellation, varvid vi får höra att länsstyrelsen och planeringsrådet hade uttalat, att det vore framsynt om man skyndade på med kommunblocksplaneringen, och sedan låtit detta uttalande gå ut till kommunerna. Han konstaterar alltså att ett sådant uttalande kan komma att verka som en otillbörlig påtryckning på kommunerna. Då tycker jag nog att det finns litet av en »prinsessan på ärtenattityd» i sammanhanget.
Herr talman! Det är inte fråga om någon prinsessa på ärten.

Det tycker jag är ett felaktigt sätt att bedriva en frivillig sammanläggning och ett osmidigt sätt för en länsstyrelse att arbeta. Så får enligt min mening icke ske. Jag har här i min hand en skrivelse från Kungälvs stad. Frågan är inte så anmärkningsvärd, men man skulle vilja aktualisera den här, eftersom inrikesdepartementet till Kungälvs stad har sagt att »riksdagens beslut år 1962 om översyn av rikets indelning i borgerliga primärkommuner innebär en reform i etapper med ett klart angivet slutmål, nämligen att få till stånd en ny kommunindelning enligt fastställda planer». Inom parentes tillägger man »indelning i kommunblock». »Enligt fastställda planer» ger dock genast ett intryck av att kommunen icke har sin fria vilja. Det står ändå i riksdagens beslut att en kommun skall ha avgörande inflytande vid ingående i ett samarbetsblock och att man alltså kan räkna med att en kommun kan stå fri, även om andra kommuner slås ihop. Jag ber i alla fall att få tacka statsrådet Lundkvist för denna diskussion, som jag hoppas skall ge en viss klarhet i detta ärende. Jag är inte fullt tillfredsställd med svaret; jag skulle ha velat ha litet mer försvar för kommunernas sätt att uppträda i detta sammanhang.
Herr talman! Jag har bara två synpunkter att framföra med anledning av det senaste anförandet. För det första föreställer jag mig att det inte är så, att en länsstyrelse bara »dimper ned» på ett sammanträde, utan att man har så att säga i förväg från det ena eller andra hållet utfärdat en inbjudan. Samarbetsnämnderna kan bjuda in länsstyrelserna, som självfallet också har möjligheter att inbjuda samarbetsnämnder till överläggningar. För det andra finner jag att herr Lothigius i grunden har missförstått hela frågan om frivilligheten, om han tror att kommunerna har fri vilja när det gäller att över huvud taget tillhöra kommunblock. Den enda fråga som lagfästs i detta sammanhang var som bekant den plan för indelning av länen i kommuner som vi var överens om här i riksdagen borde fastställas. Landet indelades alltså i kommunblock, men vad som är frivilligt i sammanhanget är i vilken mån kommunerna inom blocken vill medverka i samarbetet och i vilken takt de vill medverka till att sammanläggningen kommer till stånd. Men själva indelningen av landet i kommunblock är lagfäst.

Herr talman! Av den förda diskussionen framgår att betraktelsesättet ute i landet beträffande takten av sammanslagningen och bl.a. länsstyrelsernas åtgöranden i dessa frågor är något varierande. Jag tror att det är riktigt att man har olika uppfattning om sammanläggningsarbetet och takten i detta. I det län som jag kommer ifrån har sammanläggningsarbetet bedrivits med sådan varsamhet, att man inte kan säga att länsstyrelsen har påverkat frågan på ett otillbörligt sätt eller tagit itu med kommunerna så hårt, att frivilligheten beträffande samarbetet kan ifrågasättas. Jag tror emellertid ändå att det är nödvändigt att länsmyndigheterna är aktiva i denna fråga och att den regionala översikten och de synpunkter som framkommer därvid hela tiden behöver vara med i det fortsatta planeringsarbetet. Jag har dock en känsla av att takten i sammanslagningen och diskussionerna härom har avtagit på sina håll ute i landet. Det finns alltså anledning att hålla denna fråga levande och att man utvecklar diskussionerna omkring den. Det är enligt min uppfattning nödvändigt, att de samarbetsgrupper som arbetat med dessa frågor ute i kommunerna också får möjligheter att aktivt redovisa sitt arbete. Det finns en klart positiv trend i kommunerna — inte bara ett kommunalt tyckande utan ett tryck från kommuninvånarna på de områden som statsrådet här nämnde, nämligen vad gäller serviceuppgifter, gemensam planering och den totalsyn som är nödvändig för kommunernas attraktivitet och fortbestånd. Det fortsatta planerandet i kommunerna skulle må väl av en så fullständig redovisning som möjligt. Statsrådet har tagit upp en del av de frågor som jag funderade över i början av den här diskussionen. Det är tacknämligt att vi fått till stånd en diskussion i dessa ting. De regionala frågornas bedömande måste inte bara vara väsentligt inom det egna blocket, utan det måste också åstadkommas ett samarbete blocken emellan. I det rationella kommunala arbetet har det nu blivit så, att kommunerna söker sig fram till en gemensamhetssyn genom de olika arbetsgrupperna ute i kommunblocken, för att man inte skall göra några felaktigheter beträffande den ekonomiska planhushållningen och övrig planering. Med hänsyn till de kommande planläggningsuppgifterna är det viktigt att man i kommunerna verkligen får i gång ett aktivt skeende för budgetarbetet framöver. Jag tror också att det på många håll är hög tid härmed, om man skall kunna göra de sammanläggningar man avser. Jag anser inte att någon kommun blir utsatt för övervåld i detta sammanhang. Kommunmedlemmarna är klart medvetna om nödvändigheten av att samarbeta och önskar detta. Jag tror att det är värdefullt att vi har fått dessa fakta kring kommunsammanläggningsfrågorna belysta i dag.

Herr talman! Statsrådet Lundkvist sade i en av sina repliker att syftet med hela den planerade kommunindelningsreformen är att bevara och stärka den kommunala självstyrelsen. Det är nog riktigt. Emellertid kan statsrådet inte vara omedveten om att det är en mycket utbredd uppfattning, inte minst bland våra kommunalmän, att en av de allra viktigaste förutsättningarna, kanske den viktigaste, för att den kommunala självstyrelsen och demokratin skall kunna bevaras och stärkas är, att många människor är personligt delaktiga i ansvaret för kommunernas angelägenheter. På den punkten i varje fall lär det väl inte kunna bestridas, att reformen, en gång genomförd, kommer att innebära en försvagning av den kommunala självstyrelsen. De många ledamöter i fullmäktigeförsamlingar, nämnder och styrelser som nu är verksamma kommer att ersättas av några få. Herr Lothigius är inne på samma tanke, när han förutser, att hans lilla stad kommer att få kanske en representant i en stor fullmäktigeförsamling. På den punkten är oron stor, och det tycker jag att man kan förstå. Jag kan inte underlåta att nämna en liten sidoaspekt på detta. Likställigheten mellan könen i vårt land lär i dag ha hunnit så långt på detta område, att av alla förtroendeposter i kommunerna ungefär 15 procent är besatta av kvinnor. Ännu så länge har vi inte hunnit så långt i likställighet att de verkligt tunga förtroendeposterna i nämnvärd utsträckning har kvinnliga innehavare. Hur går det, när fem eller sex eller sju skolstyrelser skall bli en, när fem eller sex eller sju hälsovårdsnämnder skall bli en? Jag är för min del helt övertygad om att det blir de väl etablerade kommunala herrarna, som innehar de tunga uppdragen, som kommer att ha kvar dessa uppdrag och att damerna får så att säga börja från början från noll eller en procent och så småningom försöka kämpa sig fram till att få kommunala uppdrag. Detta, herr Lundkvist, sprider oro i kommunerna. Jag gick upp i denna debatt, därför att jag bor i ett kommunblock, där denna oro är stor, i Kungälvsblocket. Där har stadens fullmäktige redan uttalat sin positiva inställning, men landskommunerna är inte positiva. Opinionen i dessa kommuner, förtroendemännen, fullmäktigeförsamlingarna är allvarligt bekymrade, och man kan nog säga att de flesta helt enkelt inte vill vara med. Då skulle allt vara klart, eftersom vi har gått in för frivillighet på detta område. Vill de inte, blir det inte heller något av, säger herr Lundkvist. Men nu inträffar det någonting. Vi får när vi resonerar om detta med kommunalmän och med länsstyrelsefolk tre sinsemellan icke förenliga uppfattning ar framförda. Å ena sidan understryker länsstyrelserna liksom statsrådet Lundkvist att kommunerna har sin fria vilja att själva bestämma om och när de vill gå med på en sammanläggning. Å andra sidan vet vi att i många delar av landet, i varje fall i min del, kommunerna är ytterligt tveksamma för att inte säga i många fall ovilliga. Utifrån de två förutsättningarna skulle det inte bli någonting av den närmaste tiden. ändå uttrycker länsmyndigheterna gång på gång, även offentligt, en glad förvissning om att problemet om kommunsammanläggning kommer att vara löst 1969 eller senast 1971. Hur går detta ihop? Det skall vara frivilligt, man vet att kommunerna inte vill, men ändå kommer det att vara genomfört 1969 eller senast 1971. Vi har offentliga uttalanden i den riktningen som är mycket svåra att förstå. Då frågar jag mig: Ligger förklaringen möjligen i en definition som vi inte har fått på vad t.ex. statsrådet Lundkvist menar med uttrycket att statsmakterna skulle på olika sätt aktivt verka för reformens genomförande? Vi vet inte vad som menas med »aktivt verka» och det är det som jag nu gärna skulle vilja få veta. Är det »att aktivt verka för reformens genomförande» att när en kommun t.ex. vänder sig till länsmyndigheterna och framför ett litet bekymmer handla som i följande konkreta fall, som gällde en liten vägfråga? En av våra kommuner hade möjlighet att få en liten industri till orten, vilket som bekant är välkommet i de flesta kommuner. Allting var egentligen bra. Tomt, arbetskraft och behov av produkten fanns men det fattades en väg. Ja, det fanns egentligen en väg men den var litet för dålig för den trafik som väntades och behövde därför beläggas. Det rörde sig om en liten stump och den skulle bara kosta några tusen kronor. Vad sade då vägförvaltningen? Jo, den svarade att den inte kunde ta ställning till frågan då, eftersom ingen visste om det skulle bedömas lämpligt med en fabrik just där när den stora kommunen genomförts. När kommunindelningen ändrats och sammanslagningen gjorts kunde de börja diskutera den här vägen som alltså skulle kosta några tusenlappar. Det är klart att det kan finnas ett annat skäl som jag inte känner till för att det inte skall vara någon permanentad väg just där, men så här upplever kommunalmännen saken. Man har känt det som ett tvång: vi får kanske vår väg om vi bara går med på kommunsammanläggningen. Det är också en händelse som ser ut som en tanke att det gäl ler den kommun i blocket som kanske är mest motståndskraftig mot sammanläggningsplanerna. Det är inte alls ont om den sortens exempel på att kommunalmännen i varje fall upplever det som om länsmyndigheterna i fråga om tillståndsgivning och allt annat favoriserar de kommuner som antingen redan är färdiga med sin sammanläggning — vi har en sådan i vårt län — eller som deklarerat sig villiga att snabbt göra det, medan de kommuner som är tveksamma och vill dra ut på tiden funderar längre. Och de kommuner som är helt ovilliga har en känsla av att deras framställningar behandlas sämre i olika avseenden. Då frågar man sig om detta »att aktivt verka för reformens genomförande» innebär att aktivt hindra de nuvarande kommunerna att efter bästa förstånd och på grundval av de föreliggande förutsättningarna utveckla sig och leva så gott de kan. Det är på denna punkt man är orolig. Som herr Lothigius framhållit är det mycket svårt att förebringa bevis på vad som äger rum härvidlag ty det rör sig om underhandsöverläggningar, muntliga «kontakter o. d. och därför finns det inte brev och skrivelser. Statsrådet Lundkvist vet lika bra som jag hur mycket som äger rum vid uppvaktningar, besök och sammanträden — för att nu inte tala om hur det ena och det andra uppfattas. Vi vet så litet om sådant. Det är mig fullständigt främmande att vilja beskylla min egen länsstyrelse eller någon annan för att ha överträtt riksdagens eller regeringens intentioner. Vi vet ingenting utan är bara oroliga. Det skulle därför vara värdefullt om statsrådet Lundkvist, som är den närmast ansvarige, något bestämdare kunde definiera vad han menar med att aktivt verka för reformens genomförande, och vad som inom den ramen skall anses vara tillåtet och vad som inte kan anses tillbörligt från länsmyndigheternas sida.

Herr talman! Herr Lothigius har i sin interpellation berört en viktig fråga. Det förekommer nämligen påtryckningar av många olika slag då det gäller kommunsammanslagning — inte som här framskymtat bara från länsstyrelsernas sida. I kväll hålls ett opinionsmöte i en liten församling som utgör en del av en stor kommun. Denna lilla församling skall nämligen överföras till ett annat län. Listor har varit ute i församlingen och enligt de uppgifter jag har fått har man hundraprocentigt skrivit på dessa listor och vill alltså fortfarande tillhöra sitt gamla län. Inom alla partier utan undantag har man skrivit på denna lista om att man vill vara kvar i sitt gamla län.

Jag anser detta vara en otillbörlig påtryckning, och det skulle vara intressant att få höra, om man över huvud taget får utöva sådan påtryckning. Detta har upprört sinnena i församlingen, och det har alltså lett till att man anordnar detta opinionsmöte i kväll. Många känner inte till skolans skyldighet att ta emot skolbarn och hyser därför oro för att deras barn inte i fortsättningen, liksom hittills under många år, skall få gå i grannlänets skolor. Det finns alltså många problem i anslutning till den fråga som tagits upp i interpellationen, och man får ha full förståelse för att detta har upprört många sinnen ute i landet.

Herr talman! Denna interpellations debatt har ju dragits upp för att vi skall få en belysning av frågan huruvida det är riktigt att länsstyrelserna försöker påverka kommunerna när det gäller sammanläggningar. Det är klart att frågan om frivilligheten i detta fall är en mycket väsentlig sak. Om länsstyrelserna visar sig angelägna tror jag också att det lätt kan få en effekt rakt motsatt den avsedda. Inom kommunerna håller man styvt på frivilligheten, och ett agerande från länsstyrelsen kan tas som ett försök att beskära denna frivillighet. Jag tror dessutom att det är onödigt. Länsstyrelsen i Skaraborgs län sade redan under blockindelningsarbetet ifrån, att man inte skulle trycka på i sammanläggningsfrågorna. De sammanläggningar som hittills kommit till stånd har alltså företagits helt på kommunernas eget initiativ, och det finns många tecken som tyder på att kommunala initiativ inte heller i fortsättningen kommer att saknas. Det pågår en diskussion över hela fältet, och redan nu vet man att det blir sammanläggningar inom länet både 1969 och 1971. De flesta kommuner är på det klara med att de riskerar att halka efter i utvecklingen om de har att konkurrera med de större kommuner som åstadkommits genom sammanläggningar. Det kan gälla lokaliseringar, bostadstilldelning och mycket annat, allt i och för sig tillräckliga anledningar för kommunerna att allvarligt överväga och diskutera hur de bör handla i fortsättningen. Reformen är frivillig och den skall vara frivillig. Jag tror att det ger den bästa atmosfären för det fortsatta arbetet. Myndigheterna får finna sig i att riksdagen beslutat som den gjort i denna fråga.

Herr talman! Det var med största tillfredsställelse jag hörde statsrådet Lundkvist understryka frivilliglinjen i kommunsammanslagningen. Jag finner det själv fullkomligt uteslutet att något annat skulle vara tänkbart under förutsättning att riksdagen inte fattar nytt beslut i ärendet. Eftersom jag tillhörde dem som intog en starkt positiv inställning till kommunreformen redan från början anser jag emellertid att man alltjämt kan satsa på frivilliglinjen. I vissa fall har det skorrat litet i samarbetet. Det kan vara av flera skäl. Jag gissar att en av mina efterföljare i talarstolen, herr Börjesson i Glömminge, kommer att redovisa ett av skälen, nämligen att kommunblocken blir för små. Det kan vara av ett andra skäl, nämligen att kommunblocket inte blir så sammansatt som samarbetsviljan förutsätter. Det kan vara av ett tredje skäl — vilket jag också påpekade i samband med kommunreformen — att blocken kanske inte borde ha definitivt utformats i anslutning till länsgränserna innan länsindelningsreformen =:genomfördes; även den svårigheten föreligger i vissa fall.

Jag säger detta, herr statsråd, med anledning av att det för någon tid sedan faktiskt har gjorts oroande antydningar om vad som i fortsättningen kommer att ske när det gäller planeringsfrågorna beträffande primärkommunerna. Jag tror som sagt att primärkommunerna bör få chansen att visa att de kan sköta sina angelägenheter och utveckla den kommunala självstyrelsen som jag tycker är av oerhört stor betydelse även i detta sammanhang. Jag vill ännu en gång understryka att jag förutsätter att någonting annat än en frivillig linje när det gäller sam manslagningen till storkommuner är fullkomligt uteslutet.
Herr talman! Jag vet inte varifrån herr Lothigius har fått sina erfarenheter när han säger att länsstyrelserna trycker hårt på sammanslagningen och att det är ett särskilt hårt tryck som han reagerar mot. Jag är själv ordförande i kommunalfullmäktige inom samma block som herr Lothigius, nämligen i Norrahammars köping, och jag har inte upplevt det tryck som herr Lothigius här relaterar. Det är riktigt att länsstyrelse och planeringsråd har varit aktiva. De har sökt stimulera och underlätta för kommunerna att göra sammanslagningen, men något otillbörligt tryck har jag inte kunnat märka; herr Lothigius sade också i ett av sina anföranden att han inte avsåg Jönköpings län. Men även herr Carlshamre sade att det inte gällde hans län. Det vore intressant att veta vilket län man syftar på. Ingen har sagt detta, men jag fick en känsla av att det var hemma i vårt län man gick så hårt fram. Vi anser att frivilliglinjen är den riktiga, och det behövs inga speciella påtryckningar vare sig från länsstyrelse eller planeringsråd. Utvecklingen själv skapar tillräckligt tryck, och det ligger i kommunernas eget intresse att sammanslagningar kommer till stånd. Vi har också redan sett, i varje fall i vårt kommunblock, att resultaten och samarbetet i kommunblocket varit gott. Jag hoppas att vi så småningom når fram till en lösning, men den skall självfallet åstadkommas helt och hållet på frivillig väg. Något annat har heller inte förutsatts. Statsrådet Lundkvist har starkt understrukit den saken. Det är mycket viktigt att vi håller på frivilligprincipen och att kommunerna sålunda själva får avgöra takten i sammanslagningarna.

Herr talman! Jag vill bara göra klart för herr Almgren att jag åsyftade mitt eget län — ja, mer än så, mitt eget kommunblock. Däremot åsyftade jag inte att beskylla länsmyndigheterna för olagligt handlande eller för att överskrida riksdagens och regeringens intentioner. Vi kan inte göra det. Vi vet inte vad som sker. Men vad jag, och jag tror även herr Lothigius, försökt är att klargöra hur situationen uppfattas ute i kommunerna. Det kan hända att den uppfattas felaktigt. Det är möjligt att länsstyrelserna inte har någon önskan att trycka på och göra frivilligheten illusorisk. Men i så fall måste man på något sätt ändra attityd och taktik, så att det också för kommunalmännen blir klart att man inte önskar utöva något tryck. Jag åsyftade alltså konkret mitt eget län och mitt eget kommunblock samt närliggande kommuner som jag personligen känner till. Men vad vi vet något om och kan säga något om här, det är reaktionerna från kommunernas och kommunalmännens sida, inte bevisbara fakta om vad länsstyrelserna verkligen gör.
Herr talman! Det är inte på grund av händelserna i mitt eget län som jag aktualiserar dessa frågor, utan jag har gjort det bl.a. därför att det till högerpartiets kansli har inkommit en stor mängd brev i ärendet. Via en del kanaler hos länsstyrelserna har jag också begärt en redovisning på vad man där gjort i detta sammanhang, och jag har också fått svar från länsstyrelserna. Det är på det materialet som jag vågat framställa interpellationen och redovisa mina synpunkter.

Det finns nämligen tecken som tyder på att kommunerna ibland får en påstötning om att, om de inte går samman, så blir de inte behandlade likadant som andra kommuner när det gäller byggfrågor och liknande. Jag vore tacksam för att få ett klart besked av statsrådet i den frågan.

Herr talman! Jag skall inte börja med att klandra min landshövding därför att det varit vissa sammanträden; jag vill inte påstå att han därvid på något sätt försökt utöva milt »våld». År 1962, då vi beslutade i frågan här i kammaren, fanns det hela tiden klart belägg för att den nya kommunindelningen skulle vara fullt frivillig. Jag erinrar mig också att inrikesministern under den debatten gång på gång betonade att frivilligheten skulle vara det primära i hela denna reform. Frivilligheten är väl inte direkt hotad. Men i och med att det kommer vissa skrivelser från en länsstyrelse till en kommun med påpekande av lämpligheten av att skynda så fort som möjligt, så känner många kommunalmän det så att de får en admonition för att de varit litet för långsamma och att de skall raska på så att reformen blir fortare genomförd. Jag har inte själv fattat det så, men vi kommunalmän är litet olika känsliga. Jag tror ändå att vi hade kunnat undvika en del av denna irritation, som faktiskt råder ute i kommunerna över dessa skrivelser. Man behöver inte ha menat något ont med skrivelserna, men irritationen finns. Kommunalmännen ställer sig frågan: Är vår kommunala beslutanderätt redan kringskuren? Är det slut med det löfte som gavs av inrikesministern, att frivilligheten skulie vara det primära i detta sammanhang? För min del tror jag att vi kan ta det rätt lugnt och sansat — det gäller även högre myndigheter. De som vill bilda nya kommuner redan i dag möter inga hinder — de får göra det så fort de någonsin vill. De kan göra det vartannat år med hänsyn till valen. Därför behöver ingen gå och vänta och säga: Om de andra kunde bli färdiga någon gång med sina beslut, kunde vi också få våra genomförda, vi som vill. De som vill göra en sammanslagning redan 1969 har full rätt att göra det utan att någon lag hindrar dem. De som vill vänta till 1971 har också enligt min mening samma rättighet. Därvidlag stöder jag mig på det beslut vi fattat här i riksdagen. Jag anser att det skulle vara mycket önskvärt med ytterligare utbyggt samarbete mellan samarbetsnämnderna. Det är väl ingen hemlighet att vid de första sammanträdena i samarbetsnämnderna höll var och en på sitt och hade svårt att tänka litet över kommungränserna. Jag tror att det har blivit betydligt bättre på detta område, och jag vet att man på flera håll börjat upprätta en utvecklingsplan för hela blocket. Man gör undersökningar för att få svar på frågorna: Vad har vi, vad behöver vi för framtiden, var skall det placeras? — 0. s. v. Jag tror att det är nödvändigt att vi får detta klart innan vi beslutar om en ny kommun. Det är väl inte heller någon hemlighet att man inom varje kommun säger: » Vi har alla tillgångarna, de andra kommer bara med skulder.» Först sedan vi fått en klar överblick över detta kan vi fatta de beslut som behövs. De som tillhör en större, central kärna är väl inte precis oroliga för vad som komma skall. De är redan vana vid att människorna inte har så mycket att säga till om. Stockholms stad har t.ex. 100 stadsfullmäktige. Hur många av de människor som röstat in dem känner sin representant? Ute i landskommunerna har människorna fortfarande den inställningen att de har en representation från de olika områdena och att detta har varit till fördel för de kommunala beslut som fattats. Jag tror att det är en riktig uppfattning. Däremot måste vi klart räkna med att om vissa småkommuner läggs till en större central ort, blir den framtida representationen sådan att centralorten kommer att dominera redan från början. Det blir endast beroende på dess godhet om kranskommunerna skall få någonting. Jag tror därför att det är bra om vi skyndar litet långsamt och siktar på 1971, då vi kan ha gått igenom en hel del frågor, nötts litet mot varandra och kanske också kommit underfund med att motsättningarna inte behöver vara så stora, utan att det skall kunna gå att reda upp dem även i framtiden. Ännu en gång, herr talman, återkommer jag till det löfte som inrikesministern gav under den stora debatten, att allt skulle vara frivilligt. Jag ställer frågan direkt till statsrådet Lundkvist: Gäller detta löfte fortfarande?

Herr talman! Jag ämnade inte säga någonting om länsstyrelserna, ty dessa är inte demokratiskt valda eller sammansatta, och de har inte sig ålagt att bedöma den viktigaste delen i detta sammanhang, nämligen vår demokrati.

Jag är angelägen att betona att riksdagen mer än nu borde beakta det dilemma vår demokrati och vårt folkstyre håller på att hamna i genom dessa s.k. kommunala landstingsfusioner inom svenskt samhällsliv.

Vår kommunala självstyrelse håller tyvärr på att nu bli en tjänstemannastyrelse. Nyss sades att i en stad, vars stadsfullmäktige nu är av en viss storleksordning, blir endast en man kvar, och då frågar man sig om denne skall bli anställd som tjänsteman.

Föreliggande instruktion ålägger länsstyrelsen att noggrant ge akt på länets tillstånd och behov och att i allt söka främja länets utveckling och befolkningens bästa. Med den sammansättning som länsstyrelsen har finns ingen anledning betvivla att den söker göra så gott den kan. Vi har i svenskt samhällsliv haft förankring i den kommunala självstyrelsen. Om man ser på vad som sker runt om i världen i dag, förstår man att en starkt kommunal självstyrelse har en funktion att fylla. Jag läste nyligen i historien om ett land som just nu befinner sig i ofrihet. För några tusen år sedan sade någon av de stora tänkarna om detta land att demokratin hade sin bästa förankring hos folket självt. Men i dag ser vi hur det har gått. Jag har den uppfattningen att riksdagen inte skall gripas av ett fusionstänkande på sådant sätt att vi därigenom kanske äventyrar demokratin. Vi skall försöka finna möjligheter till samarbete i stället för sammanslagning. Innan man ger sig in på denna lek med sammanslagning borde man försöka tänka sig in i den kommunala självstyrelsens båda sidor, bland dem den administrativa med de olika arbetsuppgifter som där finns. Ur svensk synpunkt borde det dock vara angeläget att vi försöker bevara den kommunala självstyrelsen stark och levande. Detta är inte en länsstyrelsernas uppgift utan en riksdagens, d.v.s. under förutsättning att vi verkligen menar någonting med talet om att även i fortsättningen ha en demokratisk ordning i detta land. Vi står i en situation som nästan kan betecknas som ett demokratins dilemma. Det är enligt min mening viktigt att vi i tid försöker bemästra det stora fusionstänkandet och återför utvecklingen i den riktningen — vilket för ett land som Sverige är viktigast — att via självstyrelsen kunna engagera människorna i kommunalt arbete och i samhällsarbete över huvud taget. Denna fråga är åtminstone för mig en huvudsak.